Herr talman! Innan jag går in på utskottsmajoritetens argument för sitt ställningstagande måste jag säga några ord till herr Stridsman. Jag satt naturligtvis och väntade på att han skulle komma med ett konkret förslag, men det kunde han inte göra därför att centerpartiet inte hade något sådant. Det är självklart att det går lätt att tala om allmänna förutsättningar, allmänna utgångspunkter och — det vill jag tillägga — göra skräckmålningar i likhet med dem som herr Stridsman gjorde. Ni har faktiskt haft chanser ända sedan 1969 att komma med en målsättning med angivande av konkreta förslag, men det har ni inte kunnat göra. Anledningen till att jag säger att ni redan 1969 kunde ha kommit härmed är att dåvarande departementschefen redan då försökte skissera de storstadsalternativ som han talade om i sin huvudtitel. Vi försökte sedan att få i gång en debatt och utveckla dessa synpunkter utöver de bestämda storstadsregioner som föreslagits som alternativ till exempelvis storstäderna. Jag utmanade faktiskt den gången både centerpartiet och folkpartiet och bad dem att komma med förslag om bestämda regioner som ni tordes och ville satsa på. Ni hade nämligen chansen att göra det. Jag försökte även med utgångspunkt i att 1968 års lokaliseringsutredning i en skrivelse till bankoutskottet uttalat att vi i Sverige inte fört någon ordentlig regionalpolitisk debatt. Fortfarande tror jag inte att det skulle skada om vi förde en fortsatt regionalpolitisk debatt. Om centerpartiet vill att vi i dag skall spika fast en regionalpolitisk målsättning före 1971—1972, säg i så fall ifrån! Ni har väl inte sådan respekt för regeringen och vårt parti att ni inte törs komma med ett förslag, om ni nu vill ha en målsättning fastställd. Ni kan det inte, i varje fall inte med utgångspunkt 1 vad ni skrivit i motionerna och vad ni har skrivit i ert 15-punktersprogram. I en av era motioner står bl.a. att riksdagen skall uttala sig för »att de stödområdesprinciper som nu ligger till grund för samhällets regionalpolitiska insat ser snarast möjligt ersätts med regionalpolitiska målsättningsprinciper». Vad är »snarast», herr Stridsman? Kom och tala om det från talarstolen. Avser det 1971, 1972 eller 1975, eller gäller det redan fr.o.m. i dag. Jag skulle vara tacksam om herr Stridsman kunde tala om detta. 15-punktersprogrammet kan jag naturligtvis inte gå in på, men man hyser stort förtroende för det av centerpartiet antagna regionalpolitiska 15-punktersprogrammet. Man säger i en annan motion följande: >Med stöd av vad ovan anförts får vi hemställa, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om att Kungl. Maj:t överlämnar det av centerpartiets styrelse antagna regionalpolitiska 15-punktersprogrammet enligt ovan till 1968 års lokaliseringsutredning för dess fortsatta arbete.» Menade man inte allvar med dessa yrkanden? Det är min fråga, innan jag övergår till utskottsmajoritetens argumentering för sitt ställningstagande. Bankoutskottets utlåtande nr 40 och Kungl. Maj:ts proposition nr 75 kan gott karakteriseras som en sammanfattande målsättning för 1970-talets näringsoch regionalpolitiska stödverksamhet. När riksdagen nu skall ta ställning till denna verksamhet kan det vara på sin plats att något erinra om de insatser som gjorts av statsmakterna på det regionalpolitiska området. Under perioden 1 juli 1965—31 december 1969 beviljades statligt lokaliseringsstöd till 529 företag med ett sammanlagt belopp av 941 miljoner kronor. Ungefär 70 procent av stödet har gått till stödområdet och avsett 433 företag. Det kan nämnas att de investeringar, som beräknades tillkomma med lokaliseringsstöd under de fyra första åren av försöksperioden, motsvarade 7 procent av de totala faktiska investeringarna inom den egentliga industrin under denna period. När det gäller lokaliseringsstödets effekter på sysselsättningen i de berörda områdena visar en un dersökning som gjorts, att antalet sysselsatta i de företag som fått stöd fram till årsskiftet 1969—1970 ökat med sammanlagt 9300 personer. Dessa företag beräknar under 1970 och 1971 att öka sin arbetskraft med 6 400 personer. Därmed skulle man komma upp i en sysselsättning omfattande 15700 personer, vilket är det antal som företagen själva sammanlagt angivit i sina ansökningar om lokaliseringsstöd. Detta får betecknas som ett aktningsvärt resultat av de insatser som gjorts. Även om lokaliseringspolitiken har avsatt mycket betydelsefulla resultat, har dessa ändock inte varit tillräckliga för att uppväga de negativa effekterna på sysselsättningen inom jordoch skogsbruket. Det råder alltså fortfarande en bristande balans mellan skogslänen och övriga delar av landet. Situationen kräver alltjämt fortsatta och mycket förstärkta insatser på det regionalpolitiska området. Regeringen har ju också visat att den är beredd att vidta de åtgärder som kommer att krävas. Jag återkommer till detta. Men varför är det då så självklart med ytterligare förstärkta insatser från samhällets sida? Jo, helt enkelt därför att den tekniska utvecklingen går snabbare än någonsin. Rationaliseringar och fusioneringar genomförs inom industri och övrigt näringsliv. Under föregående år genomfördes mellan 330 och 380 nedläggningar och sammanslagningar, som sammanlagt berörde 40 000 människor. De som redan hunnit ta del av morgontidningar och radionyheter har fått veta — herr Regnéll har också påpekat det — att Industriförbundet nu tydligen tycker att strukturförändringarna går för sakta. Detta skulle då i första hand gälla glasbruken och konfektionsindustrin samt tegel-, trähusoch snickeriindustrin. En ny administration med bl.a. en byrå för strukturfrågor och en byrå för lokaliseringsfrågor skall upprättas. En särskild rådgivande grupp skall inrättas, omfattande »erfarna industri män med förhandlingsvana», och till ordförande har man lyckats »ragga upp» vår landshövding i Gävleborgs län, Jarl Hjalmarson. Dessa problem gäller i första hand den egentliga industrin. För att vi skall få något begrepp om vilken omfattning problemen har och vilka insatser som fordras vill jag nämna några exempel. När man talar om dessa problem verkar det som om man ställer krav på att när en industri läggs ned eller rationaliseras skall de berörda människorna praktiskt taget omedelbart beredas ny sysselsättning. Därför vill jag påminna om vad som ändå sker. Sedan 1930 har en kvarts miljon människor lämnat Norrland. Under 1970 talet väntas nettoutflyttningen överskrida 100 000. Enligt lantbruksstyrelsen uppfyller endast 2 miljoner av befintliga 3 miljoner hektar åker de tekniska och ekonomiska krav som i dag ställs för en lönsam jordbruksproduktion på lång sikt. Enligt samma källa kommer därför åkerarealen att i vissa kommuner i Norrland minska med 80 procent under 1970-talet. Detta kommer i sin tur att innebära att fram till 1980 kommer cirka 50 000 norrländska småbrukare att friställas. Samma tendens inom skogsbruket är så känd att det kan verka som en banalitet att påminna om den i riksdagssammanhang. Dagsverksåtgången per kubikmeter avverkad skog har sjunkit med hälften under perioden 1955—1967. Beräkningar för 1970-talet pekar på att dagsverksåtgången sjunker ytterligare med två tredjedelar från läget 1967. Det innebär friställning av 50 000 norrlänningar under 1970-talet trots en beräknad ökning av avverkningarna från 60 miljoner till 70 miljoner årligen. Sammanlagt beräknar man att antalet sysselsatta inom jordoch skogsbruk till 1980 skall ha minskat till 110 000. Det motsvarar 3,2 procent av antalet yrkesverksamma mot 12 procent 1965. Oppositionen kommer med all sä kerhet, herr Stridsman, att i framtiden få många anledningar att ropa på ytterligare samhällsingripanden. I andra sammanhang brukar centerpartisterna också säga att vi skall bedriva en näringsstyrande arbetsmarknadspolitik med måtta och försiktighet. Centerpartiet får snart välja vilken ståndpunkt det skall ta. Självklart är det den snabba och tekniska omvälvningen som har varit anledningen till att regering och riksdag visat sig beredda att vidta de åtgärder och göra de satsningar som krävs i ett snabbt föränderligt samhälle. En omfattande regionalpolitisk utredningsverksamhet pågår som bekant och kommer att skapa underlag för de beslut som successivt växer fram. Expertgruppen för regional utredningsverksamhet har nu presenterat ett omfattande betänkande beträffande de regionala utvecklingstendenserna. Landshövding Lemnes lokaliseringsutredning har avgivit ett betänkande med förslag till åtgärder på området. Av stor betydelse är också att länsorganen och kommunerna har engagerats i den regionalpolitiska planeringsverksamheten. Riksdagen tog förra året ställning till de resultat av denna verksamhet som presenterades under beteckningen länsplanering 67. Nu fortsätter arbetet med att utarbeta regionalpolitiska handlingsprogram under beteckningen länsprogram 70. På grundval av de förut nämnda betänkandena har riksdagen nu förelagts förslag om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten genom den proposition som vi i dag diskuterar. Det har, som tidigare framhållits, fallit på bankoutskottets lott att endast behandla propositionens uttalanden om de långsiktiga målen för regionalpolitiken. I övriga delar har propositionen behandlats av statsutskottet. Bankoutskottet har i sitt betänkande tagit upp ett stort antal motioner på regionalpolitikens område, som väcktes under den allmänna motionstiden — alltså innan propositionen 75 avlämnades. I många fall har också motionsyrkandena blivit tillgodosedda genom propositionens uttalanden och förslag. Vid utskottets behandling av propositionen har det visat sig att det föreligger en tämligen bred politisk enighet om formuleringen av de långsiktiga målen för regionalpolitiken. Utskottet deklarerar därvidlag sin anslutning till vad departementschefen anfört. Det är bara centerpartiet som i detta hänseende har kommit med avvikande synpunkter. Vad centern framför allt efterlyser är, som jag tidigare sagt, mera preciserade regionalpolitiska målsättningar från statsmakternas sida. I propositionen görs emellertid åtskilliga preciseringar av målen, och skulle man nu gå längre och binda sig för t.ex. mera preciserade befolkningsramar för olika regioner skulle man på ett olyckligt sätt föregripa det arbete med målsättningsproblemen som nu bedrivs inom länsstyrelser, planeringsråd och kommuner. Detta arbete fortgår och likaså kommer lokaliseringsutredningen i sitt fortsatta arbete att mera ingående ta upp en diskussion om regionalpolitikens målsättning. Vi får därför acceptera att riksdagens ställningstaganden i målfrågorna nu får betraktas som preliminära och att underlag ännu inte föreligger för att formulera målen så precist som i och för sig kunde vara önskvärt. Riksdagen får inom en ganska nära framtid anledning att ta upp dessa frågor till förnyad diskussion på grundval av ytterligare material. När centerpartiet självt försöker formulera regionalpolitiska målsättningar kan dessa inte betecknas som särskilt precisa. Det talas sålunda om att målsättningen måste vara att en mera decentraliserad samhällsstruktur skall åstadkommas. I ett par av motionerna talas rent av om »ett så långt möjligt decentraliserat samhälle», vad som nu kan menas med denna formulering. Särdeles precis är den i varje fall inte. Det hela konkretiseras något när man talar om att det gäller att undvika en överkoncentration, framför allt till storstadsregionerna. Men så långt är vi också ense. Riksdagen uttalade sig redan förra året för att storstadsområdenas expansion borde dämpas, och detta ställningstagande återkommer i propositionen. Och när centerpartiet vidare i sin reservation under punkten A uttalar att man egentligen bara vill understryka vikten av att målsättningsfrågorna prioriteras i det fortsatta regionalpolitiska utredningsarbetet, så kan konstateras att detta är ju precis vad som kommer att ske bl.a. genom <:att = lokaliseringsutredningen skall söka utforma en regionalpolitisk målsättning. Slutsatsen kan alltså bli att det råder allmän enighet om vikten av att mera preciserade målsättningar för regionalpolitiken fastställs. Vad centerpartiet anfört i sin reservation innebär ju knappast några preciseringar. Centern är alltså ute efter att få en egen linje i regionalpolitiken, en linje som det inte finns underlag för. Det kan i sammanhanget vara av intresse att nämna att när centerns företrädare i en reservation vid punkten D kommenterar ett regionalpolitiskt program i femton punkter som antagits av centerpartiets styrelse och som man vill ha överlämnat till lokaliseringsutredningen, så uttalar man att de förslag som framläggs i propositionen i stora drag är baserade på samma grundsyn som programmet. Centerpartiet tycks alltså ha vissa svårigheter att göra klart på vilka punkter man egentligen är oense med oss andra när det gäller målen för regionalpolitiken. Frågan om målen för regionalpolitiken återkommer i en mittenpartireservation vid punkten F där man begär att en = regionalpolitisk utvecklingsplan skall utarbetas. Men arbetet med länsprogram 1970 innebär ju just att en sådan utvecklingsplan med målsättning ar kommer att utarbetas. även på denna punkt är alltså centern, nu med stöd av folkpartiet, ute i ogjort väder. Det kan inte vara rimligt att nu föregripa resultatet av arbetet med länsprogram 1970. I reservationer vid punkten G har de borgerliga — med skiftande motiveringar — uttalat sig för att en utvecklingsplan och ett näringspolitiskt program för Norrland borde utarbetas. Oenigheten mellan moderaterna å ena sidan och mittenpartierna å den andra tycks närmast röra frågan om en sådan utvecklingsplan bör bindas vid ett tioårigt perspektiv eller inte. Frågan om det tioåriga perspektivet borde givetvis helt sakna betydelse i sammanhanget. Vad som är väsentligt är i stället att det planeringsarbete som reservanterna efterlyser i stor utsträckning utförs och bör utföras i det pågående regionala planeringsarbetet inom län och kommuner i Norrland. Medan detta arbete pågår måste naturligtvis ansträngningarna att stödja näringsliv och befolkning i Norrland fortgå. Detta är också vad som sker. I propositionen redovisas en rad olika åtgärder som under senare tid vidtagits i detta syfte. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet begär i en reservation vid punkten K utredning om näringslivslokaliseringens och = befolkningsomflyttningens konsekvenser. Därvid skulle särskilt samhällsekonomiska faktorer beaktas. Bortsett från det något ovanliga i att moderaterna vill ta hänsyn till samhällsekonomiska faktorer framför företagsekonomiska är det bara att konstatera att ERU i sitt fortsatta arbete kommer att syssla med just det slag av utredningsarbete som reservanterna begär. Detta sker för övrigt på grundval av en beställning som riksdagen förra året gjorde på bankoutskottets förslag. Reservationen ter sig alltså helt omotiverad. Motsvarande kommentarer kan göras när det gäller centerns krav på en utredning om etableringsoch investeringskontroll i en reservation vid punkten N. Som framgår av propositionen har frågan aktualiserats genom ett förslag om lokaliseringssamråd vid etableringar som nu är ute på remiss. Departementschefen aviserar ett förslag i ämnet till höstriksdagen. Att i detta läge påkalla en utredning av frågan om etableringskontroll förefaller minst sagt omotiverat. Så till sist ett par reservationer från centerpartiets sida, i vilka storstadsregionerna och dessas tillväxt tas upp. Man begär i en reservation vid punkten O en utredning om åtgärder för att begränsa storstädernas expansion. Det kan konstateras — det har redan gjorts — att enighet råder när det gäller målet, nämligen att dämpa storstädernas tillväxt. Frågan vilka medel utöver de nu tillämpade som bör komma till användning i detta syfte prövas lämpligen vid lokaliseringsutredningens fortsatta arbete. Någon särskild utredningsverksamhet på detta område finns det ingen anledning att föranstalta om. Slutligen krävs i en centerreservation vid punkten S att åtgärder skall vidtas för att samordna länsoch kommunalplaneringen i syfte att förhindra ytterligare koncentration till storstadsområdena. Detta samordningsbehov torde i betydande utsträckning bli tillgodosett dels genom de anvisningar som redan utfärdats för länsprogram 1970, dels genom att angränsande län och kommuner i sitt arbete finner det naturligt att ta kontakt med varandra och söka finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Genomgången av partiernas ställningstaganden till de långsiktiga målen för regionalpolitiken och till de motionskrav som bankoutskottet har behandlat i anslutning härtill visar att det i realiteten råder ganska stor enighet om de långsiktiga målen. Centern har i strävan att söka skapa en egen politik i dessa frågor reserverat sig på ett genomgående bräckligt underlag, sakligt sett. Man vill skjuta undan det utredningsarbete som pågår på det regionalpolitiska området och med förbigående av de aktuella utredningarna och av den planeringsverksamhet som pågår inom länsorgan och kommuner tvinga fram ytterligare preciseringar av de regionalpolitiska målsättningarna, preciseringar som centern inte själv lyckas åstadkomma. Jag yrkar bifall till bankoutskottets hemställan på alla punkter i dess utlåtanden nr 40 och nr 41.
Herr talman! Jag kommer att i min replik till herr Haglund koncentrera mig till det vi har sagt i reservation nr 1. Glädjande nog har herr Haglund helt riktigt uppfattat centerpartiets ståndpunkt beträffande regionpolitiken. Det är helt riktigt som han säger att vi för en egen politik och att vi inte har kunnat ansluta oss till departementschefens förslag i proposition 75 beträffande det långsiktiga målet för regionpolitiken. Varför har vi inte kunnat ansluta oss till denna långsiktiga målsättning? Det beror helt enkelt på att det under försöksperioden har visat sig att det för regeringen har varit betydligt mer angeläget att eftersträva en hög ekonomisk tillväxttakt än att åstadkomma en regional balans mellan olika delar av landet. Det erkänner utskottet — jag rekommenderar herr Haglund att läsa vad utskottet säger på s. 10 i utlåtandet. Herr Haglund efterlyser våra konkreta förslag. Vänta tills statsutskottets utlåtande skall behandlas! Herr Nilsson i Tvärålund kommer då att redogöra för våra konkreta förslag beträffande regionpolitiken, och herr Börjesson i Glömminge skall bl.a. beröra 15 punktersprogrammet. Herr Haglund frågar också vad vi har för alternativ och vad vi menar med att man snarast bör besluta om en regionpolitisk målsättning. Jag hoppades verkligen att herr Haglund hade läst vår reservation. Vi skriver där att vi vill att riksdagen skall uttala sig för att någon ytterligare befolkningsutflyttning från skogslänen inte framtvingas. Om riksdagen i dag bifaller motionen, har vi fastlagt en målsättning för politiken på detta område. Jag ser att repliktiden är slut, men jag skulle vilja bemöta vad herr Haglund sade om skräckmålningar. Minnet sviker snabbt för honom, men han var med på den resa i Norrbotten där socialdemokratiska kommunalmän <redogjorde för förhållandena och där vi i stället fick skräckskildringar om utvecklingen i kommunblocken.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över att herr Haglund efterlyste konkreta förslag. Det måste innebära att herr Haglund inte har läst folkpartiets motion, där vi lägger fram konkreta förslag. Nu skall jag inte beröra de förslag som behandlats av andra utskott, utan jag skall bara beröra dem som har behandlats av bankoutskottet. Vi har sagt i vår partimotion att utredningens förslag om prioriteringsorter bör fastställas. I propositionen skjuter regeringen denna fråga på framtiden och vill inte nu ta ställning. Vi anser däremot att riksdagen bör ta ställning nu, men vi anser också att antalet bör utvidgas något, eftersom det på vissa håll är litet för tunt med prioriteringsorter. Jag vill inskjuta att vi är fullt medvetna om att det inte är möjligt att göra alla orter till prioriteringsorter, eftersom folket inte räcker till. Däremot säger vi att serviceorter bör skapas för den befolkning som finns. Utredningen har redan pekat på vissa kommuncentra, och det är ingen svårighet att konstatera vilka orter som avses. De kommuncentra som finns bör givetvis få möjlighet att också i fortsättningen fungera som serviceorter. Problemet är att man skulle vilja göra mycket mer för Norrland, men man kan inte göra mer än att skydda den befolkning som finns och ge den sysselsättning och service. Bygger man ut alltför många orter till prioriteringsorter, så att befolkningen inte räcker till, kan de orterna inte fungera som servicecentra. Herr Haglund skildrade sedan hur många människor kommer att försvinna från jordbruket. Jag tror tyvärr ati han har rätt. På grund av den jordbrukspolitik som förs drabbas de norrländska småbrukarna så hårt att de inte har möjlighet att fortsätta som jordbrukare. De får t.ex. inte lån för sammanslagna skogsoch jordbruk, Jag skulle kunna säga mycket om detta, men det är inte en jordbruksdebatt vi skall föra i dag. Herr Haglund ironiserade litet över det tioåriga perspektivet för utvecklingsplanen och sade att moderata samlingspartiet och folkpartiet är oense. Vi är väl ense i princip, men vi inom folkpartiet menar att det inte i första hand gäller att skjuta upp någonting över tio år när det brinner i knutarna. Vad som skall göras måste göras snabbt, om vi skall kunna lösa de verkligt stora problem som finns.

Herr talman! Också jag skall fatta mig synnerligen kort, eftersom jag, om någon, väl känner trycket från hela den långa talarlistan. Vem har sagt att regeringspartiet vill tvinga folk att flytta från Norrland? Herr Stridsman vill ge intryck av att vi är ute efter någonting sådant, men vi är i stället ute efter att klara en del av Norrland. Jag ber herr Stridsman att ta del av det s.k. Norrlandspaketet. Vi vill att man så snart som möjligt skall fastställa bestämda regioner och t.o.m. storstadsalternativ med andra ortsindelningar, och detta har också gjorts i propositionen. Sedan vill jag åter fråga herr Stridsman, vilka skillnader som föreligger i fråga om målsättningen. Vill herr Stridsman tala om, ifall centerpartiet tycker att utvecklingen går för sakta? Ni säger inte det heller, men man måste få ett intryck av att ni anklagar regeringen och socialdemokraterna för att det inte satsas tillräckligt. Målsättningen är att det utredningsarbete som pågår skall vara färdigt 1971 eller 1972 — tycker ni det är för sent? Svara ja eller nej på den frågan, så får vi ett klart besked! Herr Larsson i Umeå antydde att man visste vilka orter som borde bli prioriteringsorter. Det var just detta vi försökte få preciserat i 1969 års debatt, när vi försökte provocera — vi använde det ordet — centerpartiet och folkpartiet, som framförde bestämda krav mot socialdemokraterna och regeringen, att ange en konkret målsättning. Nu föreligger ett förslag. Ta nu chansen att ange konkreta förslag med en bestämd regionindelning!

Herr talman! Herr Haglund frågar mig, vem som har sagt att man vill tvinga folk att flytta. Jag vill be herr Haglund att läsa den intervju i Dagens Nyheter i söndags där arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör säger att man ännu aktivare skall använda de medel som finns för att flytta mera folk från norr till söder. Jag ställer åter min fråga till herr Haglund: Är den ekonomiska tillväxten så angelägen att man vill flytta fler människor och koncentrera befolkningen för att åstadkomma en ännu kraftigare ekonomisk tillväxt, även om man därigenom offrar den regionala balansen? Men jag sade också här i mitt första anförande att jag inte skyller detta på Bertil Olsson. Han verkställer bara och följer de beslut som riksdagen har fattat. Det är därför, herr Haglund, som vi vill, att vi här i riksdagen i dag skall fatta ett beslut, som inte bar en så vid och allmän formulering, att man kan fortsätta med denna politik. Vi vill ha en mera preciserad målsättning. Därför vill vi ha den preciserade målsättningen fastslagen i befolkningstalet. Vi bör göra ett uttalande, vi bör i alla fall tvinga oss fram till en viljeyttring. Det är det, herr Haglund, som är skillnaden mellan den politik som herr Haglunå företräder och den politik som jag företräder.
Herr talman! Herr Haglund klagade på att socialdemokraterna 1969 inte fick det stöd de behövde från oppositionspartierna och påstod att om socialdemokraterna hade fått det stödet skulle det hela ha ordnats upp. Jag kan försäkra herr Haglund att vi — jag får själv tala för folkpartiet — skall gärna hjälpa till, om ni föreslår positiva åtgärder i detta avseende. Om ni inte vågar framlägga sådana förslag utan ait ha en förankring i folkpartiet, vill jag säga, att ni kan var förvissade om att vi kommer att stödja er. Det är ingen risk därvidlag. Men jag visste inte, att man från det socialdemokratiska partiet hyste en så stor räddhåga för att föreslå konkreta åtgärder på detta område.
Herr talman! Herr Larsson i Umeå nämnde konkreta åtgärder. Oppositionen är ju den som driver på. Jag nämnde diskussionerna om regionindelningen, som herr Larsson i Umeå inte ville ta chansen att fortsätta. Jag kan emellertid räkna upp de förslag som dåvarande departementschefen hade framlagt i 1969 års huvudtitel. Han hade bl.a. föreslagit Linköping—Norrköping som ett alternativ. Han hade även före slagit Falun—Borlänge och vad beträffar mitt eget hemlän hade han föreslagit Gävle—Sandviken. Det var just från den utgångspunkten som jag ville utvidga debatten och föreslå vissa Norrlandsregioner som jag också trodde, att man skulle satsa på i framtiden, både i Norrlands inland och i Norrlands kustland. Vad gjorde man då? Jo, en folkpartistisk riksdagsman sade ungefär följande: Herr Haglund talar ju inte om Jämtlands inland och han talar inte om Östersund. Min replik var naturligtvis: Kom med det konkreta förslaget själv! Det avstod man ifrån. Jag skall sluta med att diskutera med herr Stridsman, och Bertil Olsson får tala för sig själv. Jag trodde att herr Stridsman hade lyssnat på vad jag sade om att den industriella och strukturella utveckling som vi kan förutse i framtiden är fantastisk. Det är tydligt att herr Stridsman alldeles nonchalerar hela denna strukturrationalisering och de problem som uppstår för människorna i dessa bygder. Det är från den utgångspunkten man måste se Bertil Olssons och arbetsmarknadsstyrelsens åtgärder. De måste ses mot bakgrunden av denna strukturomvandling. De måste försöka underlätta och göra den så effektiv som möjligt. Det är från den utgångspunkten man skall se detta. Vidare skall jag inte diskutera mera med herr Stridsman. Jag vill bara slå fast att han talar om bestämda befolkningsprognoser. Jag vill understryka att man ger inget besked om man är nöjd med 1971 eller 1972 som tidpunkt för fastställande av regionpolitiska målsättningar och att man därmed praktiskt taget har anslutit sig till regeringens förslag i propositionen.

Herr talman! Tillåt mig först konstatera, att regeringssidans talesman i replikskiftet i huvudsak riktade sig mot centerpartiet. Det talar väl sitt språk om att det är centern som driver på decentraliseringslinjen, <lokaliseringslinjen. Det är vi som trycker på här och har gjort det i 20 å 25 år och gör det alltjämt. Av replikskiftet tycktes det också framgå, att man på regeringssidan är helt belåten med den bedrivna försöksverksamheten. Vi inom centern är däremot inte belåtna med dess resultat. När vi nu kan bedöma resultatet av den femåriga försöksverksamheten kan vi konstatera, att våra förväntningar inte infriats. Jag tror emellertid att det råder enighet om att man utan denna l1okaliseringspolitik skulle ha upplevt ännu svårare problem till följd av näringslivets strukturomvandling. Med de större lokaliseringspolitiska insatser som centern hela tiden krävt borde näringslivets strukturförändringar ha kunnat ske skonsammare för dem som drabbats hårdast — den äldre arbetskraften samt jordbruksoch skogsbruksbefolkningen. De resurser som satsats på lokaliseringspolitiken är emellertid små och har endast marginell karaktär. Centern önskar en lika oförbehållsam satsning på sysselsättningsskapande lokaliseringspolitik som på den rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiken. Vi skulle önska samma heta vilja från regeringens sida då det gäller lokaliseringspolitiken som i fråga om den rörlighetsstimulerande politiken. Herr Haglunds definition på centerns syn på arbetsmarknadspolitiken får stå för hans egen räkning. Den lokaliseringspolitik som förts har i stort sett varit utan några preciserade mål, vilket också framhållits av herr Stridsman, och har inte infogats i en övergripande regionaloch riksomfattande planering, där ett befolkningsmässigt underlag för nödvändiga sam hällsfunktioner är målet för den samlade samhällspolitiska verksamheten. De ekonomiska krafternas och den tekniska utvecklingens krav på koncentration har fått fortsätta alltför ohämmat och med alltför tydliga negativa effekter beträffande såväl expansionssom avvecklingsområdena. Vi beklagar att socialdemokraterna under hela försöksperioden har avvisat en utveckling av lokaliseringspolitikens instrument. Särskilt är detta beklagligt för dem som mest har drabbats — glesbygderna och de som fått stå i köerna i storstäderna. Utan kraftfulla åtgärder för att begränsa storstädernas tillväxt blir lokaliseringsinsatserna relativt betydelselösa och får inte den nödvändiga genomslagkraften. I vissa glesområden håller samhällsorganen på att rasa samman. Från vårt håll har vi under flera år varnat för denna utveckling, men regeringen och regeringspartiet har inte lyssnat utan bara låtit utvecklingen fortgå. De insatser socialdemokraterna gjort har till helt övervägande del haft social karaktär och har i huvudsak varit inriktade på de äldre människorna. Det har varit behövligt men har inte gett några förhoppningar om en framtid för de yngre. Under den tid vi haft 1lokaliseringspolitisk = försöksverksamhet har andra åtgärder vidtagits, som varit klart inriktade på en fortsatt samhällskoncentration. Investeringsfondernas användning är ett exempel.

Torsten Stridsman har redogjort för generaldirektör Bertil Olssons intervju i söndagens Dagens Nyheter. Jag skall inte upprepa den. Jag vill bara peka på ett annat av Bertil Olssons uttalanden. Han sade nämligen att han inte ser någon ände på Norrlandsproblemet och att det i och för sig lätt kan skapas hur många arbetstillfällen som helst i Norrland. Svårigheten är att skapa lönsam sysselsättning, och det får inte bli hur dyrt som helst. Jag skulle vara mycket glad om det vore hur lätt som helst att få så många sysselsättningstillfällen som helst och om det bara vore industrins ekonomi som vore så dålig i Norrland. Jag tvivlar uppriktigt sagt på att detta stämmer. Jag tror väl ändå att Bertil Olsson talar med regeringens stämma, när han säger att flyttningen från Norrland till Sydsverige måste fortsätta och öka. Regeringspartiet har ju i riksdagen röstat igenom att flyttningsresurserna för nästa budgetår ökas med ungefär en fjärdedel. Enligt min uppfattning föreligger det utomordentligt stor risk för att den regionala obalansen kommer att öka ytterligare under den treåriga försöksperiod som vi nu går fram emot i lokaliseringspolitiken. Utan att den framtida regionalpolitiken — som lokaliseringspolitiken helt riktigt skall benämnas i framtiden — inriktas på en decentralisering av vårt samhälle i stort och infogas i den allmänna planeringen och utformningen av samhället får de alltjämt små marginella insatserna på detta område obetydlig effekt. Hela samhällsplaneringen måste inriktas mot ett mera decentraliserat samhälle. Först då ger insatserna full effekt. Enligt centerpartiets mening har vårt samhälle under omvandlingen från agrartill industrisamhälle byggts med alltför begränsade och snäva värderingar såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. Genom att uppställa befolkningsmässiga riktmärken för en balanserad utveckling som underlag för fungerande samhällsservice med totalbedömningar av samhällsekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer kan en meningsfull målsättning för sam hällsbyggandet erhållas. Jag hoppas att en sådan målsättning mycket snart skall komma fram tack vare den verksamhet som bedrivs i kommuner och länsstyrelser samt på riksnivå. Enligt vår samhällssyn gäller detta naturligtvis i lika hög grad expansionsregioner som glesbygdsområden. Regionalpolitiken får inte bara bli en glesbygdspolitik — som det ju kan verka av statsutskottets utlåtande nr 103 och av att så många norrlänningar deltagit i debatten om regionalpolitiken. Den berör och måste i lika stor utsträckning beröra storstäderna och över huvud taget hela landet. Dit har vi tyvärr inte kommit än. Genom den starka inriktningen i samhället på centralisering och koncentration på snart sagt alla områden står omistliga miljövärden på spel därför att människan i allt större utsträckning måste underkasta sig och anpassa sig till en okänslig teknik och till konstlade miljöer. Vissa miljöer förslites snabbt och hårt, andra förslummas. Människans val av miljö begränsas genom koncentrationen i samhället, och i många fall är ett val omöjligt. BI a. detta sliter hårt på människorna. Doktor Hedlunds interpellation, som föranledde en så intensiv debatt tidigare i dag, gav ett exempel på hur miljön sliter på människorna och skapar problem, inte minst av våldsoch kriminalkaraktär, men även andra sociala problem. Regionalpolitiken har en utomordentligt stor förebyggande uppgift för samhället och för människorna. Ju mer tekniskt och ekonomiskt komplicerat vårt samhälle blir, desto viktigare är det att observera och förebygga de faror för människorna som följer av detta. Desto viktigare är det också att politiken inriktas på en decentralisering av samhället för att i möjligaste mån begränsa de negativa verkningarna av en av tekniska och ekonomiska krafter driven strukturomvandling. Det får inte vara ett självändamål att bara öka nationalprodukten. Jag tror för min del att förebyggande åtgärder mycket väl kan betyda en ökning av nationalprodukten, därför att den förslitning av människan som miljöproblemen innebär skapar personliga svårigheter och produktionsminskningar. Resultatet måste i vidaste mening komma människorna till del. Enligt vår uppfattning är strävandena för ett decentraliserat samhälle 1970—1980-talens stora politiska uppgift. För att på ett tillfredsställande sätt nå detta mål är det nödvändigt att decentraliseringsideologin genomsyrar tänkandet i hela samhällsbyggnadsprocessen. Enligt vår mening går denna utveckling tyvärr alldeles för sakta. Det räcker inte enbart med punktinsatser, något som tyvärr ännu måste sägas karakterisera lokaliseringspolitiken i detta sammanhang. Socialdemokratin sitter alltjämt fast i centraliseringsoch koncentrationstänkandet, även om man på senare tid givit med sig något inom t.ex. lokaliseringspolitiken. Överallt i världen hör tyvärr socialistiska idéer och centralism ihop. Vi tror i centerpartiet att man bäst uppnår målet att sätta människan främst genom ett decentraliserat samhälle. Det synes främst vara på denna punkt som centerns och socialdemokraternas samhällssyn skiljer sig. Att döma av utskottsmajoritetens uttalande på s. 13 i statsutskottets utlåtande nr 103, bakom vilket står både socialdemokrater och moderater, anser man att decentraliseringspolitiken är orealistisk när det gäller att uppnå jämlikhet i olika avseenden. Centern anser att decentralisering av samhället är en förutsättning för att man skall kunna uppnå jämlikhet och valmöjligheter. I statsutskottets utlåtande nr 103 behandlas huvuddelen av de medel som skall användas i den fortsatta försöksverksamheten inom regionalpolitiken, och jag skall i fortsättningen begränsa mig till att beröra dessa. Inte mindre än 17 reservationer och ett särskilt yttrande har fogats till utlåtandet. Jag skall inte ens ta upp alla reservationerna i mitt anförande. Enligt vår mening prioriterar regeringen alltjämt för litet de svårast avfolkade områdena, även om en förbättring nu sker. Tyvärr har denna prioritering satts in för sent och för tveksamt. Vi har tidigare påpekat detta. Utskottsmajoriteten måste erkänna att reservationerna vid statsutskottets utlåtande nr 103 syftar till och även skulle ge lokaliseringspolitiken större resurser främst genom kraftfullare och mer differentierade instrument. Tyvärr begår nu socialdemokraterna genom att föreslå avslag på våra förslag samma fel som tidigare, nämligen att inte satsa medan det ännu är tid. En på grund av ett för sent och med otillräcklig kraft insatt regionalpolitiskt stöd påbörjad negativ utveckling har wvisat sig bli självgenererande och därmed ytterligare försämrar förutsättningarna för att tillgodose kraven på en rättvis fördelning av välståndet. Tillgängliga resurser måste därför i ytterligare omfattning koncentreras till de områden där samhällsservicen hotar att brytas ned. Stödformerna bör av denna anledning fortlöpande ses över i syfte att stödet skall kunna differentieras och anpassas till förmån för intressen som eljest måste helt offras eller tillgodoses med avsevärt mer kostnadskrävande medel. I reservationen 6 vid statsutskottets utlåtande nr 103 tas denna fråga upp till speciell behandling. Tyvärr görs varken i propositionen eller i utlåtandena något sådant uttalande som görs i denna reservation eller i reservationen 1 vid bankoutskottets utlåtande nr 40. Denna brist på viljeyttring från regeringspartiet tror jag kommer att avskräcka många företagare från att lokalisera sig till stödområdets mest utsatta befolkningscentra. Ett sådant utta lande som begärs i de nämnda reservationerna är behövligt, om unga människor skall våga satsa sin framtid i dessa områden. Det skulle ha en mycket stor psykologisk betydelse. I centerpartiets partimotion liksom i en rad andra motioner som undertecknats av ledamöter från olika partier yrkas på en utvidgning av gränsen för det allmänna stödområdet så att detta omfattar hela Gotlands och Kopparbergs län. Beträffande Gotland har enighet nåtts i oppositionen om att länet bör ingå i stödområdet. I detta fall förekommer ju inga s.k. gränsproblem. Utvecklingen på Gotland med dess kommunikationsmässigt isolerade läge ställer onekligen särskilda krav på regionalpolitiska åtgärder för att primära samhällsfunktioner där skall kunna upprätthållas i framtiden. Utskottet hänvisar till allmänt välvilliga talesätt i propositionen beträffande Gotland. Motiven för Gotland är så allmängiltiga och starka att det är märkligt att inte regeringen har föreslagit det som nu framföres i reservationen. Regeringens förslag beträffande Kopparbergs län är i och för sig också märkligt. Fyra av de mest utflyttningsdrabbade kommunblocken som gränsar till de mest expansiva kommunblocken — vilka enligt propositionen skall tillföras stödområdet — lämnas utanför. En sådan uppläggning överensstämmer inte med den målsättning centern har för lokaliseringsstödet. Just denna avgränsning skapar, vill jag påstå, gränsproblem som leder till svårigheter. Jag skall emellertid inte vidare kommentera detta då jag vet att representanter för Kopparbergs län kommer att ta upp saken. Den Lemneska utredningen föreslog ett antal prioriteringsorter inom det inre stödområdet. Många remissinstanser har förordat utredningsförslaget, men inrikesministern har i varje fall i denna omgång inte tagit upp det. Jag tror att det är klokt att låta frågan anstå tills de regionala instanserna kommit längre med den regionala planetingen och tills det regionala stödet blivit mera slutgiltigt utformat. Det finns heller inga motioner i denna fråga. Herr Lemne föreslog emellertid vissa stödformer till de s.k. prioriteringsorterna som Kungl. Maj:t har frångått. Jag avser lokaliseringsbidrag/avskrivningslån till maskininvesteringar. I en partimotion från centern och i reservationen 10 vid statsutskottets utlåtande nr 103 följs utredningsförslaget upp att avse det inre stödområdet. Denna fråga hör enligt min mening till de mest betydande när det gäller lokalisertTingsstödet för det inre stödområdet, som befinner sig i en mycket svår situation och har behov av omedelbara och synnerligen kraftfulla insatser. Jag vet att det redan finns objekt med hög sysselsättningsgrad vilkas förverkligande kan bero på huruvida detta förslag genomförs eller ej. Statsrådet avvisar förslaget därför att det enligt hans mening i vissa fall blir påtagliga kontrollsvårigheter och därför att det finns risk för snedvridande prisbildningseffekter. Dessa risker och svårigheter bör emellertid inte överdrivas — de behöver inte bli mera besvärliga än när det gäller t.ex. områdesgränserna och lokaliseringsstödet i övrigt. För att i viss mån undanröja missbruk och underlätta kontrollen föreslås i reservationen stöd i form av avskrivningslån. Detta stöd kunde dessutom handläggas och följas upp med särskild omsorg och i nära samarbete med de regionala organens ortsprioritering och befolkningspolitiska målsättning. Fördelarna med det föreslagna stödet som investeringsincitament är uppenbara. Erfarenheten av det hittillsvarande l1okaliseringsstödet i det föreslagna inre stödområdet är att det haft för liten genomslagskraft för nyinvesteringar och nyetableringar. Detta stöd skulle just avse en av de svagaste punkterna i hela lokaliseringsverksamheten. Frågan om lokaliseringslån till rörelsekapital är särskilt aktuell genom det just nu hårt åtstramade kreditläget. Även med statliga garantier kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att i dag gå ut och låna när det gäller ett lokaliseringsföretag. En prioritering av kreditutrymmet skulle just i den situation vi har i dag mycket effektivt tillgodose de regionalpolitiska syftena. Någon nämnvärd inverkan på den allmänna konjunkturpolitiken torde inte behöva befaras -— någon sådan omfattning kan ju detta inte få. I reservationen 12 vid statsutskottets utlåtande nr 103 föreslås en ytterligare differentiering av lokaliseringsstödet till förmån för det inre stödområdet. Det är ytterligare ett uttryck för vår uppfattning att kraftåtgärder är erforderliga om samhällsfunktionerna skall kunna upprätthållas i de oundgängliga serviceorterna i detta område och den pessimism skall kunna brytas ned som alltmer utbreder sig. Reservationen 14 upptar förslag om att Kungl. Maj:t skall vidta åtgärder så att försöksverksamhet snarast kan påbörjas med s.k. industricentra. Denna idé har med viss framgång praktiserats utomlands. Försöksverksamhet bör därför prövas även hos oss. På annat sätt kan vi inte få initierad erfarenhet under våra förhållanden. Det skulle dessutom uppfattas som en statens viljeyttring om att man är beredd till konkreta åtgärder för att rädda samhällstrukturen i hotade områden. I den Lemneska utredningen uttalas att den svenska lokaliseringspolitiken inte är radikal i internationell jämförelse. Jag håller med om detta. Denna verksamhet med industricentra borde därför komma till stånd så snart som möjligt med de erfarenheter man har utomlands och med den kännedom vi ju har om våra egna förhållanden. I det särskilda yttrandet av centerns och folkpartiets utskottsledamöter framhålles att ett industricentrum borde kunna vara ett projekt med verkan för Vindelådalen. Det finns nu anledning att erinra om 1967 års riksdagsuttalande om att Vindelälven är att anse som en riksangelägenhet och att önskvärda och bestående lokaliseringsåtgärder bör vidtas om älven inte byggs ut. Någon utbyggnad kommer ju nu inte att äga rum. Hittills har inga konkreta åtgärder redovisats som antyder en lösning enligt det åberopade riksdagsbeslutet. Jag kan inte underlåta att påpeka det i och för sig självklara att av statsmakterna fattade beslut och gjorda uttalanden skall verkställas och respekteras. Det finns risk för att om dessa ur demokratisk synpunkt grundläggande principer inte respekteras, kommer förtroendet och tilltron till fattade beslut att undergrävas hos opinionen. Det skulle vara mycket allvarligt från demokratisk synpunkt. För en långsiktig lösning av glesbygdsproblemen har vi naturligtvis att avvakta glesbygdsutredningens förslag. Jag är också införstådd med att en försöksverksamhet, som bara pågått ett år, inte bör utvidgas på för många sektorer. Men det finns skäl som talar för att naturvårdsoch miljövårdsarbetena bör vara ett intresseområde, som sammanfaller med det s.k. hemarbetet. Naturvårdsoch miljövårdsarbeten torde i stort uppfylla de krav för hemarbeten, som uppställdes i 1969/70 års statsverksproposition. I första hand gäller det att bevara det öppna kulturlandskapet. Detta är nödvändigt för att upprätthålla ett näringsliv och ett samhällsliv i bygden men också för den turism och det friluftsliv som just dessa glesbygder är såväl lämpade för som beroende av. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag framhålla att den hittillsvarande politiken har varit otillräcklig. Det tror jag även regeringens företrädare i dag måste erkänna. I varje fall tror jag att på den kommunala nivån råder mycket stor enighet om detta över alla partier. Flyttningen av folk har satts i första rummet. Man har flyttat de arbetslösa till koncentrationsområdena i stället för att skaffa arbete i de regioner där arbetskraften finns. Socialdemokratin synes alltjämt vara inställd på att fortsätta den politiken. Dem som har det sämst ställt skall man hjälpa mest. Det bör vara en central grundsats även i regionalpolitiken. Utifrån denna grundsats har vi utformat våra förslag om en större satsning på de hårdast drabbade glesbygdsområdena. Vi går där längre än vad regeringspartiet gör. Det är ett utslag av vår jämlikhetsvärdering. Vi måste emellertid också begränsa de stora expansionsområdenas tillväxt. Utan att så sker kommer vi inte till rätta med obalansen i samhället och med alltmer oacceptabla miljöer. Hela samhällsplaneringen och den regionalpolitiska målsättningen måste därför inriktas mot en decentralisering av samhället. Framför allt talar miljöpolitiska skäl för en decentraliserad sambhällsstruktur. Det är ett sätt att förebygga sociala problem, brottslighet o.s.v. Decentralisering ger förutsättningar till valmöjligheter för en god miljö såväl i den stora staden som i de mindre orterna och på landsbygden. Det är utifrån dessa grundläggande ståndpunkter vi föreslår mera aktiva åtgärder och är beredda att gå längre än regeringen i de regionalpolitiska frågorna. Herr talman! Centerpartiets representanter i statsutskottet är antecknade vid samtliga reservationer till dess utlåtande nr 103. Jag har inte kommenterat dem alla, men andra talare kommer att ytterligare beröra dem. Jag ber därför att få yrka bifall till de vid detta utlåtande fogade reservationerna.

Herr talman! Dagens debatt illustrerar en av svagheterna i riksdagens nuvarande utskottsorganisation. Frågan om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten har handlagts av tre utskott och av två avdelningar inom statsutskottet. Vår debatt kommer därför att föras i olika omgångar, trots att problemkomplexen hänger nära samman. Bankoutskottet har sysslat med de långsiktiga målen för regionalpolitiken, bevillningsutskottet med vissa skattefrågor och statsutskottet med stödformer m.m. Måhända illustrerar denna splittring också något av den oklarhet och frånvaro av en bestämd plan som i mycket präglat vår hittillsvarande lokaliseringspolitik. Låt mig först säga några få ord om regionalpolitikens mål. Då vi inom statsutskottet har sysslat med medel och metoder, har vi naturligtvis gjort det mot bakgrunden av resonemang om vilka mäl man vill uppnå. En av de mest framträdande svagheterna i regeringens förslag är att detta i dag ger otillräckligt underlag för en debatt om målen och att vi får vänta så länge på att få detta underlag. Herr Haglund var i ett inlägg för en stund sedan mycket nöjd med regeringens förslag, men detta föreföll att bygga på en missuppfattning. Det förhåller sig ingalunda så, att en precisering av målen utlovas till 1971 eller 1972, att det eventuellt gäller att vänta bara till 1971. I propositionen sägs det nämligen att program kan föreligga tidigast 1972. Inte förrän tidigast då kan vi alltså få det underlag vi behöver. Den principiella uppläggning av stödet som nu förordas är ju i huvudsak oförändrad. Vad som nu sker är att 1okaliseringspolitiken benämns regionalpolitik och att anslaget till stödverksamheten höjs. Det har sagts att användningen av termen regionalpolitik i stället för lokaliseringspolitik är ett uttryck för en successiv förändring av grund synen och en inriktning mot mera ambitiösa mål. Vi har emellertid inte heller i dag någon genomtänkt regionalpolitik för hela landet. Det är alltjämt fråga om ett provisorium som kommer att bestå under flera år framåt, vilket betyder fortsatt ovisshet för många människor. En fastare, mera målinriktad och genomtänkt regionalpolitik är regeringen uppenbarligen inte beredd att nu formulera. Det är beklagligt att vi efter fem års försöksverksamhet ännu inte har kommit längre. Från folkpartiets sida har vi i flera sammanhang påtalat bristen på konkret målsättning för den regionala politiken och begärt en utvecklingsplan med mål för olika regioner. Vi framhöll bl.a. i en motion i januari 1969 att en utvecklingsplan för Norrland med mål för utvecklingen inom olika delregioner snarast borde föreläggas riksdagen. Vi återkom med det kravet i en ny motion i januari i år och även i motioner i anledning av de nu aktuella propositionerna. Vi har också redovisat förslag till insatser från samhällets sida bl.a. i form av ett 13-punktersprogram i början av 1969 och framför allt i ett samlat Norrlandsprogram denna vår — ett program med målet: Ge hela Norrland en chans! Ge det norrländska näringslivet en chans att utvecklas, ge människorna arbete, bostad och samhällsservice! Jag kommer att beröra några av de frågor som utskottet tar upp i sitt utlåtande 103 och som även tas upp i de många reservationer som finns vid detta utlåtande. I långa stycken kan jag instämma i vad herr Nilsson i Tvärålund anförde i det avsnitt som gällde reservationerna vid utlåtandet; det är ju också så att bakom nästan alla reservationer står såväl centerpartiet som folkpartiet. Låt mig börja med frågan om stödområdets avgränsning. 1964 års riksdagsbeslut innebar ju att lokaliseringsstödet i första hand skulle utgå inom de fyra nordligaste länen och till vissa kommuner inom några andra län. Av redovisning över stödinsatserna 1965—1969 framgår att omkring 70 procent av stödet har gått till stödområdet; de resterande 30 procenten har utgått som stöd i särskilda fall i andra delar av landet. De nu aktuella förslagen innebär att stödinsatserna även i fortsättningen skall koncentreras till geografiskt avgränsade områden. Vi delar den uppfattningen — åitminstone i nuläget är det en bra inriktning. Visserligen innebär en gränsdragning åtskilliga problem. Det kan finnas goda motiv för stödinsatser också i kommuner som ligger utanför stödområdet. Vi har därför lagt vikt vid inrikesministerns uttalande att stödområdesgränsen inte skall betraktas som en stelt fixerad demarkationslinje. Från folkpartiets sida har vi betonat detta i vår partimotion och sagt att det bör finnas ett övergångsbälte mellan stödområdet och landet i övrigt och att i detta bälte en särskilt generös bedömning bör göras. Vi är glada över att statsutskottet har samma uppfattning och i sitt utlåtande ytterligare har understrukit detta. För vår del har vi därför accepterat departementschefens ståndpunkt om återhållsamhet då det gällt att utvidga stödområdet men har då förutsatt en generös tillämpning av bestämmelserna i övergångsbältet. På en punkt har vi dock en annan mening, och det gäller Gotlands län. Utvecklingen på Gotland har ju under senare år inneburit betydande problem. I detta län är utvecklingen i många avseenden likartad och i vissa avseenden t.o.m. besvärligare än utvecklingen inom en stor del av det nuvarande stödområdet. Därför bör Gotlands län också ingå i det allmänna stödområdet. Jag vill också i detta sammanhang poängtera ett resonemang som förs i vår partimotion. Vi anser att en genomtänkt regionalpolitik bör gälla hela landet och inte bara de delar som ingår i ett allmänt stödområde. Vår debatt i dag och de exemplifieringar vi gör kommer huvudsakligen att beröra Norrland. Det är naturligt med hänsyn till att problemen i samband med utflyttning, sysselsättning, service etc. är mest svårlösta där. Liknande problem finns dock även i andra delar av landet, och de problem som är aktuella i expanderande tätortskommuner är det också regionalpolitikens uppgift att medverka till att lösa. Sett i ett vidare perspektiv är regionalpolitiken en central fråga också för storstadsregionerna. Ett av målen är ju regional utjämning, en reducering av de växande storstädernas problem när det gäller bostäder, trafik etc. Ett viktigt inslag i 1968 års lokaliseringsutrednings förslag gällde prioriteringsorter, att statsmakterna skulle på ett antal orter i Norrlands inland och i Norrbottens kustland — utredningen nämnde 15 orter — göra en särskild satsning för att garantera en tillfredsställande samhällsservice. Regeringen har emellertid inte nu presenterat några förslag om prioriteringsorter. Vi beklagar det; det betyder ytterligare år av ovisshet och osäkerhet för människorna i Norrland. Vi finner det därför angeläget att beslut snart kan fattas om prioriteringsorter och om ett större antal statsgaranterade serviceorter, där vi utfäster en samhällsgaranti som innefattar åtminstone nuvarande standard i fråga om allmän service samt lokaler för fritid, kultur m.m. Då det gäller formerna för regionalpolitiskt stöd är meningarna inom statsutskottet på flera punkter delade. Herr Larsson i Umeå har redan berört vår principiella uppfattning att stödet i större utsträckning bör inriktas på generella åtgärder. Vi har också i vår motion fört fram förslag till flera åtgärder av generell natur, åtgärder som syftar till att skapa ett företagsvänligt klimat, att stimulera till företagsetablering och ge företagen expansionsmöjligheter också på längre sikt. De förslag som berör kommunikationer och skatter kommer att i anknytning till andra utskottsutlåtanden beröras av andra talare från vårt parti. Då det gäller frågan vad som skall betraktas som stödberättigad verksamhet innebär regeringsförslaget att en viss utvidgning görs, så att stödgivningen kommer att innefatta även industriliknande verksamhet och industriserviceföretag. Vi biträder dessa förslag och framför dessutom förslag på ytterligare tre punkter. Vi anser för det första att stöd bör utgå för viss till jordbruket angränsande verksamhet. Vi tänker närmast på en sådan hantering av jordbruksoch skogsprodukter som inte direkt ansluter till industriell tillverkning. Vi anser för det andra att stöd bör utgå även för marknadsföring och utvecklingsarbete, och för det tredje att stöd i större utsträckning än som nu är fallet bör utgå till turistanläggningar både i form av lån och i form av bidrag. I fråga om stödunderlaget för lokaliseringsbidrag och avskrivningslån förordar vi en vidgning som skulle innebära att inte bara lån utan också lokaliseringsbidrag och avskrivningslån skulle kunna utgå. Ett intressant och betydelsefullt inslag i 1968 års lokaliseringsutrednings förslag gällde försöksverksamhet med industricentra. Sådana centra, uppförda av eller i samarbete med stat och kommun, skulle medföra nya utvecklingsmöjligheter. Vi anser att försök omedelbart bör inledas genom etablerande av ett antal sådana centra i Norrland. Jag vill nöja mig med detta som kommentar till reservationerna vid detta utlåtande. Jag vill dessutom instämma i vad herr Nilsson i Tvärålund anförde när det gällde det särskilda yttrande som finns fogat vid utlåtandet och som berör sysselsättningen i Vindelådalen. Herr talman! Till statsutskottets utlåtande finns inte mindre än 17 reservationer fogade, som berör olika avsnitt av den regionalpolitiska stödverksam heten. Det samlade intrycket av dessa reservationer är en större vilja till kraftfulla insatser, en större vilja att nu precisera målen för regionalpolitiken, en större vilja att utnyttja flera medel i regionalpolitiken.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

Herr talman! Det har redan sagts åtskilligt här om regionpolitik, och jag är rädd att mycket av vad jag kommer att säga blir upprepningar — det blir lätt så i en sådan här debatt, såsom herr Mundebo redan har förklarat. Jag skulle vilja inleda med att säga att regionalpolitiken egentligen är något av det mest intressanta nya som har hänt i svensk politik. Det handlar om hur vi skall kunna fortsätta att föröka våra materiella tillgångar och samtidigt kunna överleva som människor. När jag satt och lyssnade på debatten kom jag att tänka på den antika sagan om kungen som önskade att allt han rörde vid skulle bli guld. Så blev det också: när han grep efter ett bröd blev det en guldklimp, och böjde han sig ner efter vattnet i källan förvandlades det till en stråle av guld. Det är klart att vi önskar en materiell utveckling, men vi vill inte ha de negativa effekter som den teknisk-ekonomiska utvecklingen för med sig. Jag uppfattar — med rätt eller orätt — regionalpolitiken som det politiska medel vi skall använda för att så långt som möjligt eliminera de negativa effekterna av en positiv materiell utveckling.

Målsättningen och metodiken är i prin cip desamma som har legat till grund för försöksverksamheten. De skillnader i dessa två hänseenden som förslagen i propositionen uppvisar innebär egentligen bara utökningar med samma principiella grundval. Förslagen grundar sig på allmänt vunna erfarenheter och på de två remissbehandlade betänkanden som expertgruppen ERU och lokaliseringsutredningen avlämnat och vidare på länsprogram 67.

Det är också naturligt att den diskussionen leder till motförslag och kompletteringsförslag. Det stora antalet motioner i anslutning till propositionen 75 är ett uttryck för detta och likaså det stora antalet reservationer som vi har fogat exempelvis lill statsutskottets utlåtande nr 103. Jag skall, herr talman, gå in på några av de frågor som reservationerna behandlar, men jag vill först uppehålla mig vid något som jag tycker är väsentligt och som innebär ett grundläggande principiellt ställningstagande vid behandlingen av dessa frågor. Jag vill då först betona, herr talman, att den teknisk-ekonomiska utvecklingen och den därmed följande strukturomvandlingen gör samarbete mellan samhället och både statlig och enskild företagsamhet nödvändigt. Därom är vi helt överens. Men det finns naturligtvis en risk för att den enigheten inte kommer att bestå om samarbetet leder till sådana styrningseffekter att betingelserna för näringslivets utveckling försämras. Jag tror inte att detta är avsikten, även om det finns vissa uttryck i proposition 75 som gör att jag över huvud taget nämner detta. Syftet med detta samarbete måste i stället vara att skapa ett så gynnsamt klimat som möjligt för en konkurrenskraftig företagsamhet i vårt land. När jag i dag på morgonen läste tidningarna såg jag att Industriförbundet skulle bygga ut sina organ för strukturrationalisering och lokalisering.

Jag tänker på näringslivets speciella intressen och samhällets speciella intressen som varje part har att bevaka. Målsättningen måste, som det också har sagts, förbli den att utnyttja vårt lands alla resurser. Till dessa resurser vill jag då räkna mark och natur. Men den målsättningen är inte formulerad för den materiella utvecklingens egen skull utan självfallet för människornas skull. I morse stod statsministern här och svarade i en interpellationsdebatt på en fråga av herr Hedlund om den ökade brottsligheten och vilka åtgärder man kan vidta för att bekämpa den. Då sade statsministern bl.a. att han tyckte, att hela den debatten var en mycket meningsfull inledning till den regionalpolitiska debatt, som vi skulle komma att föra här senare i dag. Jag tror att han har rätt. Han syftade på de svårigheter det innebär för människorna i dagens samhälle att leva sitt liv socialt, kulturellt, mänskligt högvärdigt i storstadssamhällets trängsel och under storstadssamhällets tvång. Detta för mig in på den andra punkten i målsättningsprogrammet, som jag gärna skulle vilja ta upp, alltså vid sidan om den första jag nämnde, den samhällsekonomiska utvecklingen och utvecklingen av de materiella resurserna. Den andra punkten är att regionalpolitiken måste även gälla det sociala innehållet. Det får inte försvagas. Därför tycker jag det var beklagligt att glesbygdsutredningens arbete inte hade kunnat föras så långt fram, att inrikesministern kunnat precisera vilka andra medel han åsyftar som skall tillgripas i sådana orter, där lokaliseringsstöd icke skulle vara ett användbart medel. Det hade varit desto viktigare att vi hade fått förslag till sådana åtgärder framlagda som ju inrikesministern hårt kritiserar det förhållandet att stödet till stödområdets inland har fördelats på ett för stort antal kommuner. Han stryker under nödvändigheten av en större koncentration av insatserna inom inlandet för att, som det heter, lokaliseringspolitiken skall kunna bli verkningsfull. Om man stryker under sådant om stödområdets inland, som mindre utbredning av stödet, mera koncentration till färre orter, är det desto mera angeläget, att vi får veta vad vi skall göra med de människor som finns däremellan så att säga. Jag menar att vi måste klart och tydligt säga ifrån och vara överens om ett sådant socialt program att till regionalpolitikens uppgifter måste höra att värna människors rätt att leva kvar inom de områden där de växt upp och där de har sina hem. » Vi flytt int.» Jag tror inte det är bara en reaktion hos, som vi mellansvenskar kan uppfatta det, sturiga norrlänningar, utan jag tror att en sådan reaktion i dag finns hos många människor i vårt land var de än bygger och bor. Jag vill erinra om att kammarens ärade ledamöter för någon vecka sedan i tidningen kunde läsa att det där märket hade man också skaffat sig här i Stockholm. Det bars av människor i storstaden som helt enkelt inte ville tvingas ut i den s.k. landsorten. Det finns en hel skala av effekter i socialt hänseende av lokaliseringsoch regionalpolitiken, effekter som kräver både fasthet och varsamhet. Jag tror det finns anledning att så snart som möjligt få ta ställning till det som fattas beträffande de förslag vi behandlar i dag, nämligen att vidta de kompletterande åtgärder som skall trygga godtagbara levnadsförhållanden också i glesbygderna. Jag är inte övertygad om, herr talman, att en regional planering enligt det schema som departementschefens ortsklassificering innebär ger lösningen av hela det problemet. Det kan vara en väg att pröva men det finns anledning att med mycket stor uppmärksamhet iaktta de negativa effekter som en alltför betydande omstrukturering av bygder medför. Jag skall helt kort beröra ett par detaljfrågor. I det förslag till regionalpolitisk stödverksamhet som vi nu behandlar finns den hittills tillämpade stödområdesmetodiken kvar. Förslaget innebär dock vissa förskjutningar av grän serna för det s.k. allmänna stödområdet. Man kan ifrågasätta själva stödområdesmetodiken. Bankoutskottet har i sitt utlåtande uppmärksammat att ordet regionalpolitik avlöst benämningen 1okaliseringspolitik och att detta inte bara är en benämningsfråga utan också en innehållsmässigt motiverad förändring. Både herr Regnéll och herr Mundebo har varit inne på den saken. Om man fullföljer vad som avses med regio nalpolitiken — en regionalplanering som så långt möjligt skall skapa regional balans — kommer sannolikt stöd områdesmetodiken att få överges. Detta är nog inte särskilt olyckligt i och för sig.

Det här med stödområde medför ju en ganska besvärande gränsområdesproblematik. Departementschefen tar upp frågan i propositionen 75, och statsutskottet har också i sitt utlåtande nr 103 på s. 20 berört saken. Jag skulle gärna vilja citera statsutskottets skrivning. Det talas där om >»de risker som finns för att nedgångsområden uppstår vid gränsen till ett stödområde. Generellt kan dessa svårigheter inte helt lösas genom förändringar som enbart geografiskt förskjuter dessa svårigheter med risk för en anknytning direkt till expansiva regioner.» Det är ett uttalande som jag helt och hållet ansluter mig till. Men framför allt ligger det i det resonemanget ett uppmärksammande av gränsområdesproblematiken. Den är inte någon ny företeelse. Det har alltid varit så att gränsområden har haft sitt speciella och i regel torftigare liv än de områden som legat längre innanför gränserna. Gränsområdena har i alla avseenden varit mera riskfyllda att leva i. Så är det här också. Och när det gäller de delar av det allmänna stödområdet som representeras av gränslänen, vilka delvis är delade av stödområdet — jag tänker här på Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län — är gränsområdesproblematiken i hög grad märkbar. Statsutskottets tredje avdelning har nyligen haft tillfälle att göra ett tyvärr alltför kort besök i Västbergslagen, den del av Kopparbergs län som i förslaget har ställts utanför stödområdet. Egentligen skulle vi också ha varit i sydöstra Värmland för att se på ungefär likartade företeelser, men det hann vi inte med. Likheterna är emellertid så pass stora att slutsatserna är lätta att dra. Och det råder inget tvivel om riktigheten i vad som sägs i en reservation, nämligen att den s.k. negativa befolkningsutvecklingen t.o.m. har varit mer påfallande i dessa områden än i vissa delar som hör till stödområdet.

Detta medför svårigheter när industrier sedan skall lokaliseras till de områdena. Trots en kanske stor arbetslöshet — fortfarande i relation till vissa delar inom stödområdet — har industrier som etablerar sig där haft svårigheter att få arbetskraft på grund av nämnda utsug av arbetskraften.

Därför har de stor känslighet i konjunktursvaga lägen.

Frågan är då om dessa områden fördenskull måste föras in under stödomrTådet. Jag menar att det inte är nödvändigt. Jag tror t.o.m. att det kunde innebära en nackdel, eftersom man därmed bara skjuter gränsområdesproblematiken framför sig. Jag tror i stället att det är riktigt, såsom statsutskottet också uttalat, att gå fram med flexibel tillämpning av hittillsvarande metoder. Lokaliseringsstöd skall alltså såsom hittills utgå också utanför stödområdet efter särskild prövning, som dock bör vara generös. För Gotland är situationen annorlunda. Gotland har inte samma sorts gränsdragningsproblem som de andra områden jag nu tagit upp. Gotlands belägenhet erbjuder emellertid ur flera synpunkter speciella svårigheter.

S. v., enligt vad åtskilliga av oss i ut :skottet ansett, höra till stödområdet. Herr talman! Jag ber i detta sammanhang att få yrka bifall till reservationen 5 vid statsutskottets utlåtande nr 103.

De borgerliga partierna har i sina motioner velat uppmärksamma sådana verksamheter, som utan egentligt hållbart motiv kan komma att halka igenom definitionens nätverk.

Jag tänker i detta sammanhang på de motionskrav som tagits upp i de med numren 7 och 8 betecknade reservationerna vid statsutskottets utlåtande nr 103.

Propositionsförslaget innebär att stöd skall kunna utgå till industriserviceföretag. Vi reservanter menar att det bör övervägas på vilket sätt marknadsföringsoch utvecklingsfunktioner ytterligare kan stödjas. Det gäller speciella funktioner som i initialskedet är besvärande och ofta nog kapitalkrävande för företagen, nämligen marknadsföringen och produktutvecklingen. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 8 vid statsutskottets utlåtande nr 103. Det är många talare anmälda, och jag känner starkt att jag talat för länge. Därför slutar jag med ytterligare instämmande i de yrkanden som herrar Nilsson i Tvärålund och Mundebo framställt om bifall till reservationerna 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 14 vid statsutskottets utlåtande nr 103.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 103 omfattar, som den noggranne har kunnat se, 43 moment, och i 17 av dessa föreligger alternativa förslag. Man skulle kunna tro att förslaget är uttryck för en splittring i motsats till den enhälliga uppslutning som kunde noteras kring 1969 års riktlinjer. Men det har väl framgått av vad som sagts från oppositionssidan att de skilda meningarna inte röjer alltför djupgående motsättningar; man kan då räkna in en nedtoning av de litet fladdrande formuleringar som herr Nilsson i Tvärålund lätt finner när han kommer in på detta område. I de tre partimotioner som väckts har man också ställt sig bakom huvudprinciperna i propositionsförslaget, vilket bör registreras. Den del av propositionen 75 som statsutskottets tredje avdelning haft att behandla upptar förslag om att vi skall gå vidare på inslagna vägar: investeringsstödet byggs ut och nya medel prövas. För den närmaste treårsperioden satsas ungefär lika mycket som under den gångna femåriga försöksperioden. Och ändå är det inte bara det direkta ekonomiska stödet vi skall tänka på. Bankoutskottet har behandlat de långsiktiga målen för en regionalpolitik, d.v.s. den framtida önskvärda struktur som man vill sträva efter. Gränsdragningen mot de närliggande målen — som statsutskottet behandlat — blir i den praktiska handläggningen flytande. Klart är väl att vi i diskussionen om de närliggande målen på ett handgripligt sätt får in de akuta balansproblemen och därför också självfallet tvingas gå nära intill de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna. Vid det som kan betecknas som den allmänna delen av statsutskottets utlåtande nr 103 har ett antal reservationer fogats som kan tas till utgångspunkt för ett försök att analysera vad det egentligen är som skiljer oss åt. I de centerpartimotioner som ligger till grund för reservationen 1 vid det nyssnämnda utlåtandet utgår yrkandena från att det behövs en ny typ av befolkningsmässig planering som skulle innebära avvägningar mellan ett stort antal faktorer. En slutsats har dragits i förskott, nämligen att människan inte kan anpassa sig till de pressande förhållandena i de stora befolkningskoncentrationerna — ett påstående som ju har stimulerat alla tre oppositionspartierna till reflexioner. Denna utveckling skall motarbetas genom att riksdagen bestämmer regionala befolkningstal som riktpunkt för planeringen. Motiven ligger i mycket långsiktiga mål, och vi har därför också i den delen hänvisat till bankoutskottets behandling. För min del får jag bara erinra om ERU:s slutsats att de långsiktiga målen inte bör formuleras i regionala folkmängdstal, utan så att man försöker få till stånd en ekonomisk utveckling i vissa orter för att tillgodose individernas trygghet och valfrihet. Detta innebär inte att vi måste ta avstånd från decentraliseringstanken — sedd som balansskapande faktor — eller från det självklara målet att tillgodose glesbygdsbefolkningens intressen. Snarare är det en förutsättning för denna utveckling. I det mer närliggande perspektivet har majoriteten i statsutskottet mer än reservanterna betonat planeringstekniken som sådan. Vi har inte anslutit oss till den rena anpassningsplaneringen, som motionärerna med rätta har kritiserat, men vi har erinrat om att det i dag och inom tio år finns levande människor som utsätts för den strukturomvandling inom bl.a. skogsoch jordbruket som ingen vältalighet i denna kammare kan hejda och att dessa människor kan kräva att få jämlikhet i sin livstid. Vi måste därför planera — utan att motverka de långsiktiga mål som är bedömbara — så att vi tar ansvaret även för de förändringar som sker i dag och i morgon. Detta är ett dilemma som vi aldrig kommer ur, om vi vill sätta den enskilde i centrum. I varje målkonflikt blir resultatet, för de levandes skull, ofta en kompromiss. Denna brytning mellan näraliggande och långsiktiga mål återspeglas också på ett par andra punkter. Jag tänker närmast på prioriteringsresonemangen. I fråga om prioriteringar av vissa orter inom regionalplaneringen har utskottets majoritet bedömt läget så att det som anges i propositionen om ortsklassificeringen, närmast beträffande serviceorterna i grupp 4, tillgodoser vad mittenpartierna föreslår i sina partimotioner. Skillnaden mellan majoritetsskrivningen och motionerna är i sak den att utskottet inte vill ha en typ av statliga garantibeslut för just den här typen av mindre tätorter. I reservationen 2 har också ordet garanti försvunnit, och reservanterna vill bara »ytterligare betona» vikten av en planering även för dessa mindre och ibland ofullständiga servicecentra. Det hela blir inte konkretare genom reservanternas än majoritetens text. Det är först på det regionala planet som bestämningen kan bli mer konkret. Hit hör också frågorna om den geografiska inriktningen av det direkta 1okaliseringsstödet. Den prioritering, som ligger i det faktum att ett allmänt stödområde fortfarande bör anges, har utskottet enhälligt anslutit sig till. Enighet föreligger också om en prioritering i viktiga avseenden av ett inre stödområde. Bortsett från bestämningen av gränslinjer, som jag återkommer till, skulle alltså prioriteringsbedömningarna — så långt — vara enhälliga. Men det är svårt att vara opposition, om man inte kan markera avsteg från regeringslinjen. Vid diskussionen om Prioriteringar måste man ha klart för sig att en prioritering innebär att man sätter en sak före en annan. Om det finns en viss mängd resurser, så innebär prioritering att några måste vänta, andra bli utan tilldelning. Mittenpartierna är ju alltid i den lyckliga omständigheten att de kan prioritera så att alla får sin del; resurserna är outtömliga eftersom oppo .sitionen är säker på att aldrig behöva ta ansvaret för att få fram dem. Hur förhåller det sig nu i fråga om prioriteringar av ett lokaliseringsstöd? Det bör i denna fråga noteras att inte från något håll förts fram förslag att i det här sammanhanget utpeka vissa orter till vilka lokaliseringsstödet skall koncentreras. Detta bör understrykas, eftersom i tidningsdebatten i flera fall kritik riktats mot att regeringen velat avvakta länsprogram 1970. Vilken är då den konkreta motsättningen i fråga om prioriteringar av 1okaliseringsstödet? Jo, utskottsmajoriteten har anslutit sig till en geografisk prioritering till ett allmänt stödområde och därutöver till det inre stödområdet. Utskottet har sagt, att en differentiering av stödets storlek som hittills skall göras till inlandets förmån, och erinrat om sysselsättningsstödets anknytning till det inre stödområdet. Centern och folkpartiet säger i reservationen 6 att tillgängliga resurser måste »i ytterligare omfattning» koncentreras till glesbygdsblocken. Är inte det samma sak? Nåväl, om det också är fråga om samma sak så långt, har de borgerliga representanterna i alla fall delvis följt ett centerpartiförslag och i reservationen 10 föreslagit, att man inom det inre stödområdet skall få räkna in också maskiner m.m. i stödunderlaget för avskrivningar. Är inte detta en ytterligare prioritering? Jo, kanske, men vad betyder det egentligen? En bra bild får man om man jämför med mittenreservationen 12, som avser högre procentsatser för bidrag och lån i det inre stödområdet. Majoriteten har — som jag nyss sagt — stött propositionsförslaget även i fråga om att en differentiering av stödets storlek som hittills skall göras till inlandets förmån. Är det inte där själva poängen ligger, nämligen att man skall kunna bjuda mer stöd än normalt om angelägenheten ur samhällssynpunkt kräver det? Varför då i detta sammanhang och på denna grund ta upp konstruktionstekniken som om den vore något slags principfråga? Jag utgår från att vi inte skall eftersträva helt statsstödda industrier i privat regi. Även om man ibland har kunnat känna sig böjd att utbringa ett leve för socialismen — speciellt när herr Mundebo talade — ligger nog inga sådana tankar bakom ambitionerna. Vad särskilt angår lån för rörelsekapital får noteras, att mittenpartiernas tilltro till bankernas kreditprioritering inte varit lika stark som eljest. Framtiden får väl visa om samhället måste göra flera ingrepp för att tillgodose de borgerligas krav på dessa punkter. Jag kom tidigare att beröra stödområdesindelningarna. Därvidlag har vi att bedöma två huvudfrågor. Den ena är om gränsen på fastlandet skall förskjutas söderut för att vi skall få med det ena eller andra området intill den föreslagna gränslinjen. Den andra rör Gotlands ställning. Utskottsmajoriteten — endast centerpartiet är undantaget — har haft klart för sig att förhållandena utanför stödområdet i vissa fall kan vara av samma art som i en del områden inom detta. Fröken Ljungberg berörde det rätt utförligt i sitt anförande. I utskottets utlåtande poängteras att lösningen inte generellt ligger i att förskjuta gränsen. Det gäller att få en mjuk övergång. Jag skall inte gå igenom alternativen ett och ett. Det största intresset tilldrar sig kanske förslagen från centern i reservationen 4 om att ta in hela Kopparbergs län och från de tre borgerliga partierna i reservationen 5 om att ta in Gotland i stödområdet. Det är klart att det är obekvämt att arbeta med geografiska gränser, liksom med prioriteringar, eftersom det alltid blir någon som anser sig ha kommit på fel sida om gränsen, var denna än läggs. Förslaget i propositionen om gränserna på fastlandet tillgodoser dock — enligt allas mening utom centerns — kraven på att gränsen skall bli i viss mån flytande. Redan tillämpningen hittills bör ge rimlig trygghet, anser vi. Det framgår av förslaget att för de första fyra åren av försöksperioden inte mindre än 31,6 procent av stödet har fallit utanför stödområdet. Hälften därav har gått till just de delar av Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län som nu ligger utanför stödområdet. Förslaget beträffande Gotland, som återfinns i reservationen, är i viss mån en annan fråga. Här är det grundläggande öns isolerade läge. Såvitt jag förstått blir det för Gotlands del i så stor utsträckning fråga om speciella bedömningar, då man vill ge stöd, att den nuvarande ordningen bör bibehållas. Det innebär inte att jag inte gärna såg ytterligare initiativ på Gotland — men utvecklingen hittills har inte berott på att Gotland legat utanför stödområdet. Det har inte ens gotlänningarna påstått. I det här sammanhanget vill jag ytterligare bara ta upp försöken med industricentra, som föreslås i reservationen 4. Om man läser den reservationen ihop med det särskilda yttrandet, kan man tro att det är ett industricentrum i Vindelälvsdalen vederbörande vill votera om. I sak är vi väl egentligen överens om att frågan skall prövas så snabbt som möjligt — och det blir säkerligen också fallet. I fråga om de övriga reservationerna borde jag, för att inte ta alltför mycken tid i anspråk, hänvisa till utskottsutlåtandet. På en punkt — beträffande reservationen 15 om ett samhällsbyggnadsstöd — vill jag dock göra en kommentar. Först och främst bör slås fast att vi är eniga om att glesbygdsintressena kräver tillgång till serviceorter utanför tillväxtcentra. Propositionens egen planeringsklassificering är ju inriktad härpå. Vi är också eniga om att dessa orter bör stödjas, ibland med lokaliseringsstöd och ibland med andra medel. Men därifrån är steget långt till att bygga upp ett allmänt subventionssystem för Jag vill inte påstå att vi i dag har en utvecklad regionalpolitik; däremot vill jag påstå att vi är på god väg att få en sådan trots oppositionens hängivenhet för detaljfrågor. Som jag redan i början av mitt anförande var inne på är det fråga om avvägningar mellan långsiktiga och kortsiktiga mål, och varje kompromiss kan då upplevas som något negativt. Vad vi måste göra är att ta ansvar för dem som drabbas av strukturförändringarna — och därmed menar jag en ändrad sysselsättningsinriktning. Vi får akta oss för vad som kan karakteriseras som glesbygdsromantik med bara en strävan: en återgång till naturen. Jag blev nästan ängslig när fröken Ljungberg kom in på det området; hon är annars alltid balanserad i sina värderingar. Det gäller att skapa arbetstillfällen åt dem som nu behöver arbete, och helst skall även nästa generation kunna dra nytta av investeringarna. Det gäller att skapa servicetillgång i detta ords vidaste mening även för dem som inte ens genom kortare flyttningar kan komma intill de spontana serviceutbuden. Det gäller sist men inte minst att skapa resurser för att tillgodose dessa krav. Det behövs realism i planeringsinriktningen, så att denna inte bara följer med vinden utan ger planeringsunderlag och prioriteringsunderlag. Därför skulle jag i detta sammanhang särskilt vilja framhålla vikten av att den regionala och den kommunalekonomiska planeringen så snart som möjligt kan smälta samman med samhällsplaneringen i övrigt. Sedan, herr talman, får kommande riksdagar väga mellan mer konkreta förslag än de som vi i dag debatterar. Vad vi nu har att göra är att lägga den betydelsefulla grunden. Herr Nilsson i Tvärålund sade att centerpartiet i 20—25 år har varit en pådrivande grupp på det här området. Det var lika vidlyftigt sagt som mycket annat av det han påstod. Centerparti ets aktivitet är av ett betydligt senare datum. Under sju år regerade vi ju samman; inte hände det någonting då. Först två år efter det att centerpartiet hade försvunnit ur regeringen tillsattes den Näslundska utredningen men inte på grund av någon centerpartistisk motion. Någon partimotion från centerpartiet i denna fråga har vi inte sett före 1959.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

Herr talman! Jag är ledsen över att jag måste begära replik för att korrigera herr Bergmans historieskrivning beträffande centerpartiets aktivitet i lokaliseringsfrågan. Herr Bergman sade bla. att ingenting hände under koalitionsåren. Jag vill erinra herr Bergman om att 1952 — alltså det andra året under koalitionen — fattade riksdagen det första beslutet om lokaliseringspolitiken. Det finns att läsa i reciten till statsutskottets utlåtande nr 103. Och motioner väcktes redan 1944 och åren därefter. Jag beklagar att herr Bergman inte är bättre insatt i lokaliseringspolitikens historia. Vi är glada över att efter 25 år ha fått gehör för våra åsikter så till vida att det inte står någon strid om huruvida lokaliseringspolitiken är nödvändig eller inte. Den frågan behöver vi inte diskutera nu, men vi fick göra det ganska mycket på 1940 och 1950-talen. Vad som skiljer i dag är viljan att åstadkomma någonting, viljan att göra insatserna. Och herr Bergman kan lika litet som någon annan förneka att ett bifall till de reservationer, som bl.a. centerpartiets ledamöter i utskottet undertecknat, ger lokaliseringspolitiken betydligt större resurser och bättre förutsättningar att bli effektiv. Det går enligt vår mening inte att skilja mellan å ena sidan de befolkningspolitiska målen och å andra sidan de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen. Ett befolkningspolitiskt mål är betydligt mer konkret än ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt; det senare slaget av mål är ganska subjektivt. Herr Bergman berörde frågan om stödområdesgränserna när det gäller Gotlands och Kopparbergs län, men jag fann inget argument för att Gotland skulle hållas utanför stödområdet. Tvärtom kan det anföras en rad argument för att Gotland skall inlemmas i stödområdet. Herr Bergman kom inte heller med några argument för att de mest expansiva regionerna i Dalarna skall tillhöra stödområdet, medan de värst utsatta avfolkningsområdena och områdena runt omkring de expansiva orterna skall hållas utanför. Även vi är mycket intresserade av en mjuk övergång av lokaliseringsstödet i gränsområdena, var gränsen än dras. Men när gränsen dras på det sätt som skett i fråga om Kopparbergs län är det naturligt att det blir mycket svåra gränsproblem.

Herr talman! På två punkter vill jag kommentera herr Bergmans inlägg. För det första säger herr Bergman att mittenpartierna gör det lätt för sig genom att vi, när vi skall prioritera, tar med allting, d.v.s. inte åstadkommer någon prioritering. Det förhåller sig ingalunda på det sättet.

Min andra kommentar gäller herr Bergmans uppfattning att vi inte framfört tillräckligt konkreta förslag. I två partimotioner — i ett 13-punktersprogram och i ett handlingsprogram för Norrlandspolitiken — har vi presenterat konkreta förslag angående stödformer, stödunderlag, områdesdifferentiering, bidrag och lån. Flertalet av dessa förslag behandlas i det nu aktuella statsutskottsutlåtandet, medan andra behandlas i ett statsutskottsutlåtande som kammaren strax skall debattera. Vi har alltså lagt fram konkreta förslag och vi har preciserat vilka vägar man bör gå för att genomföra dessa förslag. Vi har sagt att regionalpolitiken bör vila på en fastare, mer genomtänkt långsiktig utvecklingsplan.
Herr talman! Jag vill endast säga till herr Nilsson i Tvärålund att jag i riksdagstrycket inte har hittat någon partimotion från centern i fråga om lokaliseringspolitiken före den Näslundska kommitténs tillkomst.

Herr talman! Jag ber att få rätta mig själv. Det var inte i reciten utan på första raden i utskottets eget yttrande som det står att läsa om vad som hände i lokaliseringsfrågan år 1952. Jag vill ännu en gång hänvisa till de motioner och «interpellationer som väckts i riksdagen och de diskussioner som förekommit vilka alla är ett belägg för centerpartiets intresse och insatser i denna fråga. Jag tror inte att svenska folket numera vill eller kan betvivla detta vårt intresse. Jag hade väntat mig invändningar om mina påståenden beträffande socialdemokraterna och koncentrationspolitiken, men sådana invändningar har uteblivit. Jag vill bara notera detta.

Herr talman! I folkpartiets stora motion om Norrlandspolitiken från januari månad framhölls vikten av att transportpolitiken insattes i ett regionalpolitiskt sammanhang. Förslagen i denna motion syftade till att åstadkomme en minskning av transportkostnaderna för transporter inom Norrland och framför allt för transporter från Norrland. När det däremot gällde transporter av färdigvaror upp till Norrland, påpekades det i motionen, skulle ett transportstöd kunna verka försvårande för näringslivet i Norrland, som kan sägas ha ett visst skydd på grund av transportkostnaderna dit.

Man ville bestämt understryka som sin uppfattning att regionalpolitik och trafikpolitik inte får vara åtskilda som vattentäta skott. Om dessa två frågor behandlades separat och utan något samband skulle detta innebära dels att de regionala utvecklingsproblemen inte kunde lösas, dels att kostnaderna för lokaliseringspolitiken blev onödigt höga. Det var därför intressant för oss att ta del av kommunikationsminister Norlings utspel i denna sak efter det att vi hade väckt vår motion och av den proposition som framlades om fraktstöd. Det är en intressant lösning man föreslår i propositionen, nämligen försöksverksamhet med ett selektivt transportstöd som ändå verkar generellt på de områden som omfattas. Vi är på folkpartihåll positivt inställda till att pröva denna form av transportstöd. Vi tycker också att de riktlinjer som uppdragits för detta transportstöd är av så stort värde att de bör ligga till grund för den verksamhet som nu skall igångsättas. En förutsättning för att transportstöd skall utgå är att det är fråga om en transportsträcka på minst 30 mil. Den siffran har man kommit fram till genom att räkna ut genomsnittslängden av transporterna här i landet. Det kan alltså sägas att regeln att det skall gälla transporter på minst 30 mil innebär att de som är verksamma inom stödområdet får en möjlighet att på denna punkt konkurrera på lika villkor med dem som är verksamma inom landet i dess helhet. Vidare följde man den huvudlinje som folkpartiet angav i sin januarimotion, nämligen att fraktstöd skall utgå för transporter inom stödområdet och från stödområdet men inte för transporter till stödområdet. Vi har emellertid ansett att det bör göras ett undantag från regeln att det inte skall lämnas fraktstöd för transporter till stödområdet. När det gäller färdigvaror håller vi med om att ett sådant stöd inte bör lämnas, men det förekommer i relativt stor utsträckning att halvfabrikat och komponenter exempelvis till maskiner transporteras upp till Norrland, bearbetas där och sedan skickas vidare söderut. I samband med tillverkning av traktorer skickas ofta komponenter från mellersta Sverige till fabriker i Norrland, där de kompletteras och sedan sänds söderut.

Även om vi inom folkpartiet accepterar minimisträckan 30 mil, har vi gjort ett litet förbehåll. Det förekommer i vissa fall export av varor för vilka fraktstöd inte skulle utgå eftersom transportsträckan inom Sverige är för kort. Vi har föreslagit att man t.ex. vid export från Jämtland ut över Norge skall få i kvalifikationssträckan 30 mil räkna in också transportsträckan utanför Sveriges gränser — dock skall inte restitutionen gälla annat än det fraktbelopp som avser transporten inom Sverige. Däremot har vi inte velat acceptera bestämmelsen om att fraktstöd endast skall lämnas för transporter om minst 500 kg. Vi tycker att det med tanke på den mindre företagsamheten i stödområdet är ganska orimligt att ställa det kravet, att varje enskild transport skall uppgå till minst 500 kg för att den skall komma i åtnjutande av fraktstöd. Vi har därför i en reservation föreslagit att minimigränsen skall sättas vid 200 kg. Vi menar att det skulle vara en verklig hjälp för den mindre företagsamheten inom stödområdet om man på detta sätt kunde få fraktstöd för enskilda transporter med en minimivikt av 200 kg. För att undvika alltför många ansökningar om transportstöd har vi föreslagit att den gräns som gäller skall vara oförändrad hela året. Herr talman! Det är många frågor som berörs i statsutskottets utlåtande. Där finns ett avsnitt om vägpolitiken, men jag tänker inte ingå på det, eftersom det förts en mycket omfattande debatt om vägpolitiken i kammaren tidigare. Jag vill i det sammanhanget bara understryka vikten av ett väl utbyggt länsvägnät i vårt land — det gäller inte minst de sekundära länsvägarna. Vi reservanter från folkpartiet har också tagit upp förhållandena för Gotland. Transportstödets konstruktion är sådan att reglerna inte utan vidare kan överföras på Gotlandstrafiken. Vi menar emellertid att problemen med Gotlandstrafiken är så stora att särskilda åtgärder måste vidtas. Vi är inte nöjda med den passiva inställning som utskottsmajoriteten visar, utan vi begär att riksdagen skall få ett förslag om transportstöd också när det gäller Gotland — detta avser såväl personsom godstrafiken, Herr talman! Jag vill till sist ta upp frågor som gäller persontransporterna. I propositionen berörs inte alls persontransporterna, utan den avser bara transport av varor. I folkpartiets januarimotion pekade vi på att persontaxorna spelar en viktig roll för Norrland. Vi underströk att kostnaderna i tid och pengar för transport av människor medför en allvarlig konkurrensnackdel för Norrland och att det därför framstår som angeläget att reducera denna nackdel genom att skapa högklassiga och snabba persontransportmedel och genom att minska kostnaderna för dessa transporter. Det gäller inte minst flygtransporterna, eftersom de långa avstånden gör att inrikesflyget har större betydelse för Norrland än för någon annan landsdel. I det sammanhanget menar vi att åtgärder bör vidtas. Här råder det samstämmighet mellan den inställning som folkpartiet har angivit och den som kommer fram i hemställan från länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen. I länsstyrelsernas framställning pekas på att kostnaderna för persontrafiken till och från Norrland är så höga att varje resa exempelvis till Stockholm gör ett djupt ingrepp i en normal familjebudget. Man framhåller också att de höga persontransportkostnaderna är ett betydande hinder för flyttning från landets centrala till dess perifera delar och ett starkt incitament för dem som bor i avlägsna områden att ansluta sig till strömmen av utflyttare. Vi har alltså krävt att åtgärder skall vidtas, och vi tycker att det i dessa åtgärder också bör ingå en undersökning av flygtrafiken mellan Norrland och landet i övrigt. Vi ifrågasätter om samma regler skall gälla för byggande av flygplatser i Norrland som i andra delar av landet. Det har ansetts vara en så stor fördel för en kommun att få en flygplats att kommunen i princip borde betala hela eller en betydande del av kostnaderna för flygplatsen. För många hårt ansträngda Norrlandskommuner är det emellertid ett orimligt krav att de själva skall svara för kostnaderna för en flygplats som är avsedd att betjäna en stor region. Därför kan statsbidrag till flygplatser i Norrlands inland framstå som lika naturliga som bidrag till bussoch järnvägstrafik till området. Nu har det framlagts motioner från olika partier, och utskottsmajoriteten har också tagit upp saken. Vad säger då utskottsmajoriteten om denna fråga, som vi anser vara viktig och som även ett flertal motionärer från regeringspartiet har berört? I en socialdemokratisk motion begärs förslag redan till höstriksdagen om en nedsättning av kostnaderna för persontrafiken på Norrland.

Man säger att det kan »antas» att det är så. Vi kan inte vänta oss några särskilt kraftfulla åtgärder från den majoritets sida, som inte ens är säker pa att här finns förutsättningar för at man skall göra något. Det framgår också av vad majoriteten i fortsättningen skriver. Där säger man att dessa problem »är av mycket komplicerad natur och de föreslagna eller ifrågasatta, sinsemellan olika lösningarna förutsätter åtgärder med svåröverskådliga konsekvenser i bl.a. ekonomiska, organisatoriska och administrativa hänseenden». När det gäller den takt, i vilken man skall bedriva det utredningsarbete som är nödvändigt för att kunna få till stånd en minskning av transportkostnaderna för personbefordran till och från Norrland säger utskottsmajoriteten: >Dessa överväganden bör ske i den takt som är möjlig med hänsyn bla.

Vidare gör utskottsmajoriteten ett annat intressant uttalande. Man säger att det är fråga om en nedsättning av avgifterna för vissa slag av persontransporter. Jag skulle vilja fråga utskottsmajoritetens talesman: Vilka slag av persontransporter är det man tänker på när det gäller att reducera kostnaderna? I majoritetsutlåtandet står inte ett enda ord om flyget. Vid den diskussion vi hade inom utskottet sades heller ingenting om flyget. Därför skulle jag vilja fråga: Har man över huvud taget tänkt sig att få till stånd en reducering av :kostnaderna för flygbiljetterna, som spelar en så stor roll inte minst när det gäller Norrland? : I reservationen 10 anser vi att det är uppenbart att persontaxorna spelar en viktig roll i de lokaliseringsoch transportpolitiska sammanhangen. Men majoriteten säger att detta kan >»antas>. Vi framhåller att kostnaderna i tid och pengar för transport av människor medför för Norrland en allvarlig konkurrensnackdel, medan utskottsmajoriteten säger att det kan »antas» att här finns en konkurrensnackdel. Vi är för vår del övertygade om detta. Här står vi på samma linje som länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen. Inte minst med tanke på vikten av en ökad turism i Norrland, som kan kon 'kurrera med de turistresor som så kraftigt tär på den svenska valutareserven, vore det värdefullt att också få till stånd en sänkning av persontaxorna. Jag skulle vilja säga, herr talman, att de som vill verka för en snabb lösning av denna fråga, inklusive de ledamöter av. regeringspartiet som har motionerat i saken, bör ha allt intresse i världen av att vid voteringen rösta på reservationen 10 till statsutskottets utlåtande nr 105.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

Herr talman! Det beslut om regionpolitiken, som riksdagen nu skall fatta, kommer att starkt påverka människor och företagsamhet i mer än halva vårt land ytmässigt sett, d.v.s. den del av landet som det allmänna stödområdet omfattar. Alla är överens om att den hittills förda regionoch lokaliseringspolitiken inte har varit så kraftfull som läget i de s.k. utflyttningslänen fordrar. Landstingsförbundets styrelse exempelvis konstaterar först i sitt enhälliga remissyttrande över lokaliseringsutredningen, att lokaliseringspolitiken varit klart otillräcklig och att den snarast måste utbyggas och förstärkas. Den hittillsvarande trenden måste enligt styrelsens mening stoppas med effektiva åtgärder, och =<:Landstingsförbundet framhåller också att ansvaret för lokaliseringspolitiken åvilar staten. Statsmakterna har ju mycket stora förutsättningar att påverka näringslivets utveckling och lokalisering och därmed de enskildas möjligheter att erhålla utbildning, bostad, arbete och trygghet. Bland de instrument som regeringen förfogar över vill jag nämna den allmänna ekonomiska politiken, näringsoch skattepolitiken, arbetsmarknadsoch undervisningspolitiken, jordbruksoch bostadspolitiken, den statliga taxepolitiken, lokalisering av statlig verksamhet av olika slag samt också det vi kallar regionoch glesbygdspolitik. Enligt min mening finns det ingen motsättning mellan å ena sidan en väl genomförd lokaliseringsoch regionpolitik och å andra sidan övriga samhällsekonomiska mål som t.ex. en snabb ekonomisk tillväxt av samhällets totala resurser. Men vid bedömningen bör också en annan aspekt beaktas, nämligen människors rätt att leva kvar i de områden där de är uppväxta och har sina hem. I totalkalkylen måste sådana faktorer som människors trivsel och valfrihet vägas in. Lokaliseringsutredningen har i sitt betänkande gjort jämförelser med andra länders regionpolitik. Utredningen konstaterar att t.ex. England arbetar mera aktivt med att flytta företagen till orter där människorna bor, medan Sverige arbetar för att flytta människorna till företagen. Engelsmännen har byggt upp industricentra som «sysselsätter 265 000 människor, medan vi upplever det som ett stort problem att under en tioårsperiod skapa 16 000—17 000 nya arbetstillfällen i ett län, nämligen i Norrbotten. För oss som arbetar i Norrbotten och som sysslar med länets näringsproblem står det helt klart, att länet måste få uppleva snabba och kraftfulla regionpolitiska insatser, om inte något av landsdelskatastrof skall inträffa. För oss norrbottningar blev regeringens lokaliseringspaket en stor besvikelse. Arbetlöshetssiffrorna visar även på ett skrämmande sätt hur speciellt Norrbotten har kommit i kläm vid den förda näringsoch = lokaliseringspolitiken. Alla i riksdagen representerade partier har också mer positiva förslag än regeringens när det gäller att förbättra förhållandena med avseende på företagsamhet och sysselsättning i Norrbotten och hela det s.k. allmänna stödområdet.

Vi har också framfört förslag om åtgärder som skulle förbättra förhållandena för Norrlandsjordbruket. Alla dessa åtgärder sammantagna skulle avsevärt förstärka de av regeringen och även av oss accepterade regionpolitiska stödåtgärderna. Jag anser t.ex. att vårt förslag med försöksverksamhet med industricentra är väl värt att prövas i Tornedalen. Vilka andra möjligheter erbjuds denna rikets utpost mot öster, som snabbt håller på att utarmas på människor i kraftfull ålder? Enligt min mening bor de nedre Tornedalen vara ett lämpligt område för försök med industricentra. Erfarenheter från andra länder visar att man med en sådan verksamhet kan uppnå företagsekonomiska fördelar, samtidigt som en önskvärd regional utveckling befrämjas. En koncentration av företag i en ort medför att underlaget för service av olika slag ökar. Gemensam användning av olika nyttigheter inom ett industricentrum kan vidare medverka till att kostnaderna för det enskilda företagets drift kan redu Ceras. De stora avstånden till råvaruleverantörer, avsättningsmarknader, kvalificerad expertis, forskningsstationer m.m. är ett centralt problem för företagsamheten inom stödområdet, och i särskilt hög grad gör sig detta gällande för den verksamhet som bedrives i norra Norrland. Nackdelarna är stora både när det gäller transporttider och transportkostnader. En utbyggd industriell verksamhet i norra Sverige måste i stor omfattning bygga på företag eller företagsfilialer som avsätter sina produkter helt eller till stor del utanför stödområdet. På senare tid har även personkontakternas betydelse för företagsamheten uppmärksammats alltmer. Persontransportkostnaderna liksom fraktkostnaderna är besvärande, när det gäller företagslokalisering till norra Sverige. Det bör därför på allvar undersökas vad en maximering av avgifterna för olika transportmedel över en viss sträcka kostar samhället. I en sådan undersökning är flygtaxorna särskilt aktuella, dels därför att de svenska flygtaxorna är jämförelsevis höga, dels därför att flyget har de största möjligheterna att också ge kortare förflyttningstider. Enligt min mening bör man på transportsidan ha de största möjligheterna att göra även begränsade insatser av statligt stöd effektiva i regionpolitiskt syfte. Ingen tänker väl sig i dag att vi ånyo skulle införa brevoch paketporto i postbefordran som stiger med avståndet inom Sverige? Det enhetliga portot för inrikes brevväxling beslöts av Sveriges riksdag 1834. Det var ett framsynt regionpolitiskt beslut, enär de dåtida kommunikationerna måste ha medfört mycket stora skillnader i verklig befordringskostnad mellan olika orter i vårt avlånga land. Jag hoppas få uppleva den dag, då ledamöterna av Sveriges riksdag ockå anser sig mogna att ta ett beslut, som innebär att transportkostnaderna i stort angrips och anpassas i regionpolitiskt syfte. Låt mig sedan också notera att det tydligen är fler än jag som tvivlar på att regeringens lokaliseringspaket vänder trenden i norr. I söndagens nummer av Dagens Nyheter säger den mäktige generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen: »Jag ser ingen ände på Norrlandsproblemet. Vi får fortsätta att flytta ännu mera folk från norr till söder, med all den opinion det väcker.» Hur rimmar detta med regeringspartiets. alla löften till Norrland och till Norrbotten?

Vi som bor i norra Sverige har år efter år lugnats med löften om att utvecklingen skulle vända. Den aktiva lokaliseringspolitik som vi fick för fem år sedan skulle förändra läget. Samma löfte gavs när Investeringsbanken inrättades och när det statliga investeringsbolaget SVETAB startades. Det är emellertid irriterande litet positivt som verkligen har hänt. Vi håller i norra Sverige på att förlora tron på att regeringen verkligen önskar en positiv ut veckling i vår landsända, där staten äger så mycket och därför borde känna ett speciellt ansvar för utvecklingen. Det talas nu om en utbyggnad av vattenkraften i Kalixälven, varvid staten som ett speciellt bidrag på grund av bristande lönsamhet skulle tillskjuta 180 miljoner kronor. Diskussionerna om Vindelälven har lärt oss att utbyggnad av ytterligare Norrlandsälvar är en diskutabel åtgärd. Stora naturvärden spolieras och tillskottet av sysselsättning är ringa; i jämförelse med den utbyggnad som under alla förhållanden måste ske på kärnkraftsområdet är tillskottet av elkraft litet. Arbetstillfällena i berörda bygder blir av tillfällig karaktär samtidigt som många nu befintliga utkomstmöjligheter försvinner. Enligt min mening skulle de omtalade 180 miljonerna göra mycket större bestående nytta om de användes till åtgärder för att förbättra och förbilliga kommunikationerna inom samt till och från Norrbotten. Herr talman! Såsom framgår av det nu anförda anser jag att regeringens lokaliseringspaket inte kommer att bryta den negativa utvecklingen i norra Sverige. Jag beklagar att de positiva tilläggsåtgärder, som vi i de borgerliga partierna föreslagit, inte vunnit socialdemokraternas bifall. Jag vill fastslå att regeringen inte mött något motstånd i riksdagen mot sina förslag utan att samtliga borgerliga partier framlagt positiva tilläggsförslag i anslutning till regeringens regionoch lokaliseringspaket. För oss i moderata samlingspartiet står det klart att en primär uppgift för statlig aktiv regionpolitik är att förbättra betingelserna för näringsverksamhet i de regioner som man vill stödja. Alla förslag om förbättringar som vi för fram i reservationer till utlåtanden i anledning av regeringens lokaliseringspaket har också detta syfte. Herr talman! Jag vill till slut yrka bifall till reservationerna 2, 3, 6, 8 a, 9